Herr talman! Om man tar en blomma ur en välkomponerad blombukett kan den se litet ensam och övergiven ut. Om buketten har stått länge kanske den enskilda blomman har mist sin fräschör. Folkpartiets partimotion nr 86 vid årets riksdag kan liknas vid en blombukett, väl sammansatt, där de olika ingående delarna kompletterar varandra. Behandlingsordningen i riksdagen gör emellertid att helheten inte har kommit fram — men väl de olika delarna med alla deras fördelar och principiellt tungt vägande argument. När vi nu skall ta ställning till en av de sista blommorna i buketten är det risk för att den på tio månader har mist sin fräschör, dvs. blivit inaktuell. En ytlig betraktelse ger också det intrycket när det gäller det ärende som vi nu har att behandla. Men om man sätter sig in i det krav som ställts i motionen 86 på en vetenskaplig kartläggning av det statliga remissväsendets principer och praxis ser man att det faktiskt har vunnit i styrka. I år har två viktiga åtgärder vidtagits för att utveckla och rationalisera remissväsendet. Dels har riksdagen tagit en förvaltningsrättsreform, dels har riksdagens revisorer efter vederbörlig utredning, remitterad till en lång rad statliga remissinstanser, föreslagit Kungl. Maj:t åtgärder för en rationalisering av remissväsendet. I båda fallen har vi att göra med kvantitativa åtgärder. Motionens krav på kvalitativa åtgärder blir därmed så mycket angelägnare. Remissförfarandet har ju genom de här två undersökningarna givits en kvantitativ belysning. Man talar om formerna för remissväsendet, hur mycket tid det kräver, hur mycket det kostar osv. Man har också begränsat sig till de statliga remissinstanserna och inte tagit upp remissinstanser utanför statsförvaltningen. Det väsentliga kravet på denna punkt i motionen 86 är att åstadkomma en kvalitativ analys i form av en förutsättningslös vetenskaplig kartläggning av remissverksamheten. Det kravet är alltså inte tillgodosett. Däremot har man aktualiserat en kvantitativt inriktad rationalisering av remissväsendet. Och rationaliserar man remissväsendet effektivt riskerar man att så att säga slänga ut barnet med badvattnet, dvs, rationalisera bort väsentliga, bärande, kvalitativa principer i remissväsendet i dess nuvarande form. Att reformera remissväsendet utan en föregående analys av de remissinstanser som finns utanför statsförvaltningen tycker jag också är att gå för snabbt fram. Den rationalisering av remissväsendet som riksdagens revisorer har föreslagit i sin framställning till Kungl. Maj:t måste bygga på den bredare undersökning som krävs i motionen. Det är odiskutabelt så att remissväsendet är ett centralt inslag i beredningen av samhällsfrågor av olika typer. Man kan här rent parentetiskt notera att det då också är angeläget att remissvar redovisas utförligt och på ett rättvisande sätt i regeringspropositionen, men det är en fråga som vi får anledning att återkomma till i ett annat sammanhang. Den viktiga frågan om hur exempelvis statliga instanser och remissinstanser utom statsförvaltningen behandlar remitterade skrivelser och utredningar är inte besvarad med de utredningar som nu är redovisade. Det finns en rad frågor som kan göras. Hur ofta ställer sig t.ex. en tung intresseorganisation med bara några få kommentarer bakom en viss i utredning presenterad lösning som man får på remiss? Hur har man berett frågan inom remissinstansen? Hur många personer inom remissinstansen står bakom de bedömningar som görs i remissvaret? Hur stor vikt fäster man vid avgivandet av remissvar? Hur bereder man inom en statlig institution svaret på en viktig remiss? Hur kommer man fram till ett remissyttrande, som kanske ständigt åberopas när likartade ärenden senare dyker upp? Har man fått en bred belysning av de problem som det remitterade ärendet avser? Det kan också ifrågasättas om man inte nöter ut remissväsendet genom att remittera för ofta och ge för korta remisstider. Det är så att säga den kvantitativa aspekten som här leder till kvalitativa effekter. Det är alldeles klart att många instanser anser besvarandet av remisser som en betungande arbetsuppgift, men att bara helt rått göra en rationalisering som avser en lättnad av arbetsbördan kan ju innebära att man inte längre bibehåller remissväsendet som det väsentliga instrument det är. Risken finns att principiellt väsentliga delar i remissväsendet rationaliseras bort i administrativt syfte. Motiven för den i motionen begärda undersökningen har växt i styrka sedan motionen väcktes, vilket ju är något överraskande när man läser vad utskottet säger i sitt betänkande. Men det är det ytliga betraktandet som ger det resultat som utskottet har kommit fram till. En mer djupgående analys av den här viktiga frågeställningen visar att kartläggningskravet har vunnit i styrka, och därför, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som herr Nelander och jag själv har fogat till konstitutionsutskottets betänkande nr 53.

Herr talman! Jag skall inte försöka göra någon karakteristik av folkpartiets demokratimotion. En sådan har redan gjorts av den föregående talaren, som sade att motionen var en blombukett. Det tycker jag kan vara en riktig bild av denna motion; den är til lyst, och i en blombukett kan det befinna sig olika sorters växter, t.o.m. sådana med taggar, och ibland sådana som bränns. Nu påstod herr Norrby i Åkersberga att buketten höll på att vissna, och man har väl närmast att uppfatta hans anförande som en skvätt vatten för att den så här på slutet skulle blomma upp i debatten. Det kan inte förnekas att den här frågan om remissväsendet har varit föremål för mycket stor uppmärksamhet från riksdagens sida. Jag kan erinra om att konstitutionsutskottet årligen från 1967 till 1970 lämnade en redogörelse till riksdagens kamrar i samband med sitt dechargebetänkande, där vi mycket ingående redovisade våra synpunkter på de här tingen. Konstitutionsutskottet kommer inte att släppa den uppmärksam heten. Det finns alltid skäl att vara vaksam här. Nr 124 Det är riktigt som herr Norrby sade att sedan motionen väcktes i våras Onsdagen den har det hänt ytterligare saker. Den nya förvaltningslagen, som träder i 10 november 1971 kraft den 1 januari 1972, har beslutats av riksdagen. Den innehåller ting — som är beaktansvärda i de här sammanhangen. Riksdagens revisorer har så Det statliga remisssent som i slutet av september gjort en framställning till Kungl. Maj:t om väsendet en översyn av remissväsendet. Vi har velat avvakta vad Kungl. Maj:t gör i anledning av denna skrivelse. I det sammanhanget behöver man ju inte vara så pessimistisk att man inte tror att även den s.k. kvalitativa sidan av remissväsendet blir uppmärksammad. Jag föreställer mig att också den frågan kommer att beaktas av Kungl. Maj:t vid handläggningen av ärendet. När jag läser folkpartimotionen kan jag inte frigöra mig från känslan av att man tror att man med remissväsendet skall kunna kartlägga hela den svenska opinionen i olika frågor — man vill bl.a. ha reda på hur många som står bakom remissyttrandena. Detta anser jag vara en politikernas uppgift. Det viktigaste med remissyttrandena är deras kvalitet och att deras synpunkter kommer fram och blir belysta vid behandlingen. Politikernas uppgift bör ju vara att sedan göra en bedömning utifrån en vidare aspekt, dvs. med sin kännedom om den breda allmänhetens uppfattning i dessa frågor. Herr talman! Jag tycker nog att riksdagen på detta område fäst uppmärksamhet på väsentliga ting, framför allt under de senare åren. Vi får väl nu avvakta och se vad som kommer ut av den framställning som riksdagsrevisorerna har gjort till Kungl. Maj:t, och vi har kanske anledning att därefter återkomma till dessa frågor. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Hur man upplever en blombukett beror minst lika mycket på den som betraktar blombuketten som på buketten själv. Om den som ser en bukett av viktiga förslag för att förstärka den svenska demokratin inte har känsla för förslagens valör, då ser han den naturligtvis som taggar och brännässlor. Men om man studerar folkpartiets partimotion nr 86 kan man lugnt konstatera att den innehåller vackra exempel på hur man kan föra den svenska demokratin framåt. Punkten om remissväsendet är där en punkt bland många. Plockar man loss den ur sitt större sammanhang, verkar den kanske litet ensam. Men när man fördjupar analysen visar det sig att där finns åtskilligt som är väsentligt — om det torde vi kunna vara överens. Vad jag har pekat på är att den framställning till Kungl. Maj:t som riksdagens revisorer har gjort belyser den kvantitativa aspekten. Jag kan påvisa det genom att citera några avsnitt.

Man rör sig här alltså hela tiden med kvantitativa termer. Vad vi ser som väsentligt är hur remissyttrandena kommer fram, hur man arbetar sig fram till de ställningstaganden som görs i remissvaren. Det är ju av utomordentlig betydelse för att vi politiker skall utvärdera sammanställningar av remissyttranden. Risken i dag är att man — för att fortsätta bildspråket — inte ser skogen för bara träd. Man ser alltså inte de väsentliga principerna i remissväsendet därför att det kvantitativt har blivit för omfattande. Remissväsendet är enligt vår mening en alltför viktig del av det svenska samhällets funktion för att man skall kunna rationalisera det med förbigående av de kvalitativa aspekterna. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag vill inte säga att inte folkpartiets blombukett kunde te sig både vacker och välkomponerad. Men som gammal trädgårdsmästare vågar jag hävda att man kan göra en vacker bukett med ganska enkla blommor, om man har tillräcklig fantasi. De kan vara ganska anspråkslösa och ändå ge ett väldigt vackert helhetsintryck. Men det vi har att behandla i dag är en enskild blomma i denna stora bukett, och herr Norrby i Åkersberga medgav ju att den hade mist sin fräschör och höll på att vissna. Jag vill bara ha sagt att det var inte jag som använde denna bild; herr Norrby gjorde det själv, och jag tyckte den var rättvisande i det här sammanhanget. Sedan är jag alldeles överens med herr Norrby när han säger att remisserna kan bli för omfattande ur kvantitativa synpunkter. Personligen är jag ganska stark motståndare till onödiga remisser. Den myndighet som vill ha in en remiss får alltid överväga huruvida det är någonting att vinna på att vederbörande skall yttra sig över ett förslag. På den punkten tror jag inte vi har några delade meningar.
Herr talman! I mitt första inlägg framhöll jag att vid en ptlig betraktelse kan den här blomman synas ha mist sin fräschör. För herr Adamsson har blomman mist sin fräschör — han har alltså gjort sig skyldig till en ytlig betraktelse. Vad vi kräver är en mer djupgående analys av den här viktiga frågan.

Herr talman! Det är klart att mina medmotionärer och jag känner stark besvikelse över att man i utskottet inte har kunnat fatta ett positivt beslut rörande vårt motionsyrkande om en utredning angående ideella föreningar. Detta är ett gammalt ärende, som åtskilliga gånger tidigare har varit föremål för riksdagens behandling. Redan 1903 behandlades för första gången ett betänkande om lagförslag rörande ideella föreningar, och ett par gånger har lagförslag i ärendet fallit i riksdagen på grund av att de båda kamrarna fattat olika beslut. Det sägs att svenskarna är ett ovanligt starkt föreningsorganiserat folk. Uppenbart är även att vi har ett behov av grundläggande normer för hur de ideella föreningarna här i landet skall bedriva sin verksamhet. De flesta av remissinstanserna har dock avstått från att tycka så. Det är egentligen bara länsstyrelsen i Göteborg som har instämt i vårt förslag att utreda frågan om lagstiftning för de ideella föreningarna. Det händer i själva verket ofta att medlemmar av ideella föreningar finner sina intressen på olika sätt förtrampade, och det hade säkerligen förekommit många fler överklaganden vid domstolarna, om det inte hade varit så besvärligt att beträda den vägen. De flesta av dem som tycker sig ha blivit illa behandlade i en förening lämnar bara föreningen. De går inte vidare med ärendet för att tillkämpa sig sin rätt. Därför är det inte riktigt som några remissinstanser påstår, att denna sak är lätt ordnad genom att man går vidare med frågan till domstolarna. Herr talman! Som ärendet nu ligger till har jag inget yrkande utan beklagar bara att utskottet har yrkat avslag på vår motion. Jag hoppas att tiden så småningom skall verka för en ändrad inställning i denna fråga här i riksdagen.
Herr talman! Eftersom motionärernas talesman inte ställde något yrkande skulle det väl egentligen inte vara erforderligt att gå upp i denna talarstol och motivera utskottets ställningstagande. Jag är själv sedan ganska många år starkt engagerad i olika former av ideellt föreningsarbete och alltså inte utan erfarenhet av sådant arbete. Jag tycker att det på något sätt ligger i de ideella föreningarnas natur att de skall få arbeta under största möjliga frihet. Jag har därför mycket svårt att förstå lämpligheten av att vi egentligen på någon punkt i deras verksamhet här i riksdagen skall ge oss på en särskild lagstiftning. Därtill kommer att, som även motionären herr Clarkson själv konstaterade, de flesta remissinstanserna har avstyrkt motionen, och det är mycket tunga sådana instanser som har gjort det — jag tänker på LO, Svenska arbetsgivareföreningen, Nykterhetsrörelsens landsförbund, Sveriges frikyrkoråd, Sveriges riksidrottsförbund och Svenska röda korset. Samtliga dessa avstyrker som sagt. Jag tycker att det under sådana omständigheter är rätt naturligt att utskottet har kommit till slutsatsen att yrka avslag på motionen. Jag yrkar med detta bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Det är riktigt, som socialutskottet i föreliggande betänkande anför, att det sedan motionen 483 skrevs i januari har hänt en del på det område som motionen berör. Frågan är dock om det som hänt är tillräckligt. Det anser ett enhälligt utskott, sedan man uttalat att man helt och fullt delar motionärens uppfattning. Jag är inte helt ense med utskottet i dess slutledning. Jag tror att man i utskottet vid behandlingen av motionen varit införstådd med att motionens syfte helt ligger på det psykologiska planet. Det kan också sägas att motionen handlar om information och uppfostran, kanske en uppfostran framför allt genom föräldrar, skola och ungdomsorganisationer. Denna uppfostran kan i sin tur leda till förtjänstfulla beteenden i andra sammanhang och i andra situationer än motionen anför. För att få olika gruppers och enskildas uppmärksamhet inriktad på något konkret i denna sak fordras information. Denna information har jag svårt att tänka mig genomförd på annat sätt än centralt. Informationen måste ges genom våra olika massmedia, och den måste vara kontinuerlig. Resultatet av sporadiska aktioner kan inte bli mycket annat än sporadiska reaktioner i detta fall, och därmed uppnår man inte det syfte som motionären avser på lång sikt. Att åstadkomma en attitydförändring hos oss människor är ett arbete på lång sikt. Ett uppfostringsarbete kan väl aldrig anses avslutat. Det är därför som vi i motionen nämner socialstyrelsen, statens ungdomsråd, handikapporganisationerna osv. som i detta hänseende berörda organ. Men vi säger också i motionen att detta får undersökas innan en verksamhet kommer i gång. Det är säkert inte fråga om mycket pengar i detta fall, utan fastmer att riksdagen uttalar en mening genom en skrivelse till Kungl. Maj:t. Och det är detta jag tycker är viktigt. Tror utskottet att man kan nå lika mycket med att fullfölja det som påbörjats under 1971 och sedan motionen skrevs — dels med länsoch kommunhandikappråd, dels med den referensgrupp som sedan halvårsskiftet är knuten till statens handikappråd — är det bra. Jag är dock tveksam och förutsätter att man når bättre resultat med det syfte och den inriktning som motionen 483 har. Därför yrkar jag bifall till motionen.

Herr talman! Jag skall inte yttra mig om motionerna utan bara göra några kommentarer till betänkandet. Jag är glad för att tonen i betänkandet är helt fri från nedlåtenhet och beskäftighet. Det är ett framsteg; det har faktiskt blivit ett annat sätt att möta handikappade nu för tiden, och man talar om dem med ett annat språk än man gjorde förr. Men kanske ändå utskottsbetänkandet målar verkligheten litet väl ljus. Det är klart att man inte kan vänta att jämlikheten mellan handikappade och människor, som inte anser sig vara handikappade, i dag skall vara fullständig. Det går inte på en gång. Vi har nått stora framgångar i vårt land. Jag vågar påstå, att de handikappade inte i något annat land har en så god ställning som i vårt land. Socialdepartementet har alltid visat stor förståelse, när handikapporganisationer haft ting att framföra. Vi kan inte klaga på det. Det var naturligtvis också ett allvarligt menat försök man gjorde, när man skapade det nya statliga handikapprådet. Man menade att det skulle ge en gin väg för handikapporganisationerna att nå förvaltningen; olika ämbetsverk som har att göra med de handikappade skulle vi kunna komma till tals med på ett bättre sätt. Det kan hända, att det nya handikapprådet har gett några handikappade och några handikapporganisationer bättre förhållanden. Men det gäller inte alla dem, som inte hör till de ”godkända”, ”etablerade” eller hur man nu skall uttrycka det, och som inte tillhör de handikappades centralkommittés styrelse. Dessa har hänvisats till en s.k. referensgrupp. Det är ett modernt uttryck för grupper som man kan höra på med litet välvilja, när man vill, men som man egentligen inte behöver höra och som inte har någon som helst möjlighet att framlägga förslag, med krav på att få dem behandlade, och inte heller kan fatta beslut. Jag tror visst att man menat väl, men jag anser, att det är felaktigt att hänvisa en så stor del av de handikappade till att sitta som ett slags nickedockor i referensgruppen. De ”rättslösa” — de handikappade som inte har rösträtt — kan naturligtvis bli välvilligt behandlade; det kan bli en jultomteutdelning någon gång, när de kommer inför de höga ämbetsmännen och styrelsen för handikapprådet. Det vill jag inte utesluta — jag tror visst att mycket gott kan komma att ske. Men det är inte på det sättet vi vill ha kontakten mellan ämbetsverken och de handikappades organisationer. Vi har blivit litet stolta. Organisationen av handikapprådet har inte beslutats här i riksdagen, och därför tror jag, att man vågar ta upp den, när den nu nämns i riksdagstrycket. De sockersjuka, som jag företräder, hör till dem, som inte har status av ett ledamotskap i handikapprådet. Det som har varit otrevligt är, att vi har tyckt oss uppleva, att de ämbetsverk, som är representerade i statens handikappråd, anser att de inte behöver ta samma hänsyn till oss som inte är med där. Jag vet inte om det är så, men vi har den känslan. Vi bryr oss inte om hur de behandlar organisationen, ty vi är vana vid hårda tag där, men här gäller det den enskilde sockersjuke. Skolöverstyrelsen har ett par gånger givit sockersjuka ett tråkigt bemötande. En sockersjuk, som velat ha en utbildning, har fått svaret: ”Det är väl bättre att du inte kommer in. Tänk om sjukdomen blir värre. Tänk om du misslyckas. Då är det väl bättre att du inte försöker.” Då blir man litet ledsen. Ett annat verk som vi inte har några möjligheter att nå är riksförsäkringsverket.

Men det får de inte. Nu befinner vi oss som sagt ännu längre från det ämbetsverk, som bestämmer om detta. När inte underdåniga skrivelser och uttalanden från organisationerna gör nytta och påverkar myndigheterna, trodde vi naturligtvis att ett samtal tvärs över bordet i handikapprådet skulle kunna vara en väg att vinna gehör på. Men, som sagt, därifrån är vi utestängda. Om handikapprådet, såsom organisationerna faktiskt har uttryckt önskemål om, åtminstone hade ett representantskap, där man lämnat plats för alla organisationer och inte silat ifrån några, skulle det vara möjligt att den vägen få fram förslag och få dem allvarligt behandlade. Som det nu är måste jag tyvärr säga, att det som låter så fint innebär ett steg tillbaka för vår organisation. Jag vet att man kommer att bemöta mig. Men det spelar ingen roll hur storartad man tänker vara från handikapprådet. Vi vill inte ha välvilja i överkant utan rättighet att vara med. Herr Rask har i en motion tagit upp frågan om intresset från allmänheten för olika handikappgrupper. Diabetikerna har mötts med oerhörd förståelse från allmänheten. I samband med femtioårsminnet av insulinets upptäckt har vi mötts av en strålande generositet från artister, från kommunala myndigheter och även från regeringen. Men det är, som sagt, den statliga apparaten som gnisslar och som på vissa punkter tyvärr har varit avvisande. Vår förhoppning är, att statens handikappråd skall medverka till att åtminstone landsting och kommuner inte utesluter vissa organisationer och handikappgrupper från samråd, i länsråden eller kommunråden. Hur man än vill klumpa ihop de handikappade och se dem som en grå massa, tacksam för vem son helst som får komma fram och tala, tror jag inte, att någon myndighet genom att tala med t.ex. en utvecklingsstörd, en cp-skadad eller en hörselskadad blir klokare på vad en diabetiker behöver. Skall det vara någon mening med det hela, skall myndigheterna tala med den grupp som inträngande känner problemen. Vi önskar alltså att statsmakterna vill ompröva kontaktfrågan och ge alla handikappade en chans för att därmed göra steget kortare till myndigheterna som i många fall har en avvisande hållning.

Herr talman! Jag hade tänkt att jag till en början skulle bemöta vad herr Rask sagt, eftersom detta betänkande faktiskt handlar om upplysningsverksamhet angående de handikappades problem. Handikappfrågorna har under 1960-talet tilldragit sig en starkt ökad uppmärksamhet inte bara anslagsmässigt utan genom radio, TV och press och genom handikapporganisationernas ökade verksamhet. En debatt är alltså i gång. Handikapporganisationerna bedriver regelmässigt en omfattande informationsverksamhet, och jag tror att praktiskt taget varje handikapporganisation ger ut en upplysningsskrift, som vänder sig dels till medlemmarna, dels naturligtvis också till allmänheten, och där man tar upp de speciella svårigheter som kan möta de olika handikappgrupperna.

Nu är det så att handikapputredningen i fjol lade fram förslag om inrättande av handikappråd såväl i kommunerna som på länsplanet, och det har utgått rekommendationer bl.a. från Kommunförbundet — cirkulär nr 44 från den 7 maj — där man rekommenderar kommunerna att bilda kommunala handikappråd. Vi vet att man håller på att bilda sådana råd landet över. Jag vill särskilt understryka vad som sägs i en bilaga till Kommunförbundets rekommendation nämligen att dessa råd bl.a. skall ägna sig åt information till allmänheten för att påverka attityder och värderingar. Man nämner också att man i det sammanhanget kan tänka sig både barnstugor, skolor, föreningsliv och press. Statens handikappråd har också till uppgift att sprida information.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 Men sedan kan jag inte underlåta att ta upp något av det som Nancy Eriksson nämnde här i sitt anförande — det handlade i huvudsak om statens handikappråd. Jag vill erinra om att det var handikapputredningen som föreslog den ombildning av rådet som skedde i år. Handikapprådet bildades år 1965, och det har fram till den 1 juli i år bestått av representanter för de olika handikapporganisationerna. Men samtidigt fanns Handikapporganisationernas centralkommitté, som också bestod av representanter för handikapporganisationerna. Det fanns faktiskt en önskan bland handikapporganisationerna att handikapprådet skulle ombildas så, att i rådet skulle ingå representanter för samhällets myndigheter och handikapprörelsen. I dag ingår det sex representanter för handikapprörelsen, men de sitter icke där såsom representanter för sina respektive organisationer, utan därför att de är kunniga och har erfarenhet av arbetet bland handikappade. Sedan säger fru Eriksson att handikapprådet skulle ha inrättat ett representantskap, men faktum är att det är Kungl. Maj:t som har utsett ledamöterna i handikapprådet, som också har utfärdat de instruktioner rådet har att arbeta efter. Rådet består av 14 ledamöter, varav 6 ifrån handikapprörelsen. Sedan ingår representanter från arbetsmarknadsstyrelsen, socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, bostadsstyrelsen, planverket, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det står i instruktionen att rådet skall tillsätta en referensgrupp, bestående av en representant från varje handikapporganisation. Fru Eriksson känner väl till att statens handikappråd har skrivit till samtliga förbund — även Svenska diabetesförbundet — och bett om namnuppgift på den som förbundet vill skall ingå i denna referensgrupp. Men Diabetesförbundet har svarat att man inte vill vara med i referensgruppen. Då är det fel att säga att man inte får vara med i detta arbete, när man i själva verket har avböjt deltagande. Handikapprådet har skrivit till Diabetesförbundet och beklagat att förbundet inte vill utse någon representant. Vi har skrivit att vi hoppas att man vill ompröva sitt ställningstagande och vi hälsar en representant välkommen, när Diabetesförbundet vill utse en sådan. Men vi har också skrivit att vi hoppas vi kan samarbeta i andra former då vi anser det vara vår skyldighet att hålla kontakt med alla organisationer. Därför skickar vi till Diabetesförbundet det material som vi skickar även till andra handikapporganisationer. Rådet får ofta remisser till besvarande. Vi har fått sådana remisser, i fråga om vilka vi ansett det angeläget att ta kontakt med Diabetesförbundet för att få höra förbundets synpunkter innan vi skriver ett remissvar, och denna kontakt har vi tagit. Referensgruppen, som består av en representant för varje organisation, har hittills haft två sammanträden — rådet började den 1 juli. Vad är det då vi har behandlat? Vi har behandlat frågor som har bedömts vara av stort intresse för handikappade. Innan vi skrev vårt yttrande över KSA-utredningens förslag hade vi en överläggning, och vi har haft en överläggning när det gäller förslaget från den hjälpmedelsgrupp som arbetar inom socialdepartementet. Det har gällt väsentliga frågor för de handikappade, och naturligtvis bör man höra deras synpunkter innan man från rådets sida skriver ett remissyttrande. Jag för min del betraktar detta handikappråd som en beredning av handikappfrågor och där strävan måste vara att ha kontakt med organisationerna och försöka få till stånd det bästa samarbete. En kontakt med organisationerna bedömer jag som oerhört viktig. Sedan några få ord när det gäller de råd som finns i kommunerna och på länsplanet. Självfallet skall de också hålla kontakt med alla handikapporganisationer. Om inte alla kan bli representerade i råden, finns där också den möjligheten att man precis som när det gäller statens handikappråd kan ha en referensgrupp vid sin sida. Jag har velat nämna dessa saker, eftersom fru Eriksson tog upp denna debatt.
Herr talman! Fru Skantz har alldeles rätt när hon säger att utskottet behandlat motion nr 483 mycket positivt, men såväl utskottets skrivning som fru Skantz" inlägg bevisar att vi pratar förbi varandra. Utskottet har rakt igenom betänkandet bara trott. Vad vi med vår motion 483 syftar till är, som jag sade i mitt första inlägg, en brett upplagd informationskampanj för att åstadkomma en attitydförbättring hos oss som åtminstone inte ännu är handikappade. Denna kampanj kan inte ordnas vare sig genom länshandikappråd, kommunhandikappråd eller genom den referensgrupp som har tillsatts inom statens handikappråd, utan den måste ordnas centralt och då framför allt genom massmedia. Det är detta jag ville ha sagt i mitt första anförande och jag understryker det nu.
Herr talman! Jag visste att fru Skantz, som är ordförande i statens handikappråd, skulle ha den här uppfattningen, och jag säger ingenting ont om henne för det. Däremot säger jag fortfarande, att rådet kommer att veta väldigt litet om de enskilda gruppernas problem om man bara skall bedöma dem allmänt som handikappade. När jag nu hör att statens handikappråd har fått en del pengar från allmänna arvsfonden för att sprida upplysning är det ännu angelägnare med kontakt. Diabetikerna är inte inbjudna att vara med i rådet, fru Skantz. Man är bara inbjuden att vara med i en referensgrupp. Jag sätter inte så stort värde på en allmän samling, där man inte har någon rättighet vare sig att komma med ett förslag och begära att det skall behandlas eller att vara med och besluta om det. Fru Skantz säger att hon hoppas, om nu länsråden och kommunråden inte heller tar med diabetikerna, att vi ändå skall vara nöjda och tacksamma. Nöjt eller missnöjt kommer inte det förbund jag företräder att lägga sig i träda. Jag hoppas jag kan övertyga er alla om att vi lika ivrigt som tidigare kommer att ställa krav hos ämbetsverken. Vi har alltid haft ett gott förhållande till regeringen — jag hoppas att det inte skall bli sämre — och vi skall också hos den försöka få förståelse för våra problem. Däremot hoppas vi ingenting av statens handikappräd för våra speciella problem när dessa skall tas upp så där i förbifarten. Det ligger mer specialkunskap inom de olika organisationerna än folk tror. Många problem är okända utanför den egna gruppen. Det kan vara problem av medicinsk eller social natur. Genom de olika handikappgrupperna har mycket vunnits som aldrig skulle ha kommit fram om vi från början hade haft ett ämbetsverksråd som såg problemen litet från ovan. Vi vill icke bli sedda från ovan. Det är betänkligt om de ämbetsverk, som sitter med i statens handikappråd, bara får kontakt med den krets av handikappade som är etablerade och inte med andra grupper. Vi har en känsla av att t.ex. skolöverstyrelsen inte möter oss på ett sätt som passar i vår tid. Jag inbillar mig att det gått bättre om jag talat tvärs över bordet till dem. Vi känner oss ha hamnat i den andra sorteringen. Det är tråkigt, inte minst därför att det också gäller barn.
Herr talman! Till herr Rask vill jag säga att statens handikappråd har fått pengar från allmänna arvsfonden för att kunna planera den informationskampanj som herr Rask talar om i sin motion. Eftersom vi i inom utskottet känner till det har vi tagit denna vår ställning. Planer på en informationskampanj är alltså på gång. Det är ändå på det sättet, fru Eriksson, att sex representanter från handikapprörelsen sitter med i statens handikappråd. Det finns över tjugo handikapporganisationer. Om alla skulle vara representerade i rådet hade det blivit 34 representanter eller mer. När man skall bereda frågor kan det väl vara en fördel att också ha representanter med t.ex. för skolöverstyrelsen och socialstyrelsen, för att bara nämna de två. Sedan är det alldeles riktigt som fru Eriksson säger, att det finns stor sakkunskap i handikapporganisationerna. Det är ju därför man har referensgruppen. Visst hade fru Eriksson kunnat komma till referensgruppen, om hon bara inte hade avstått från representationen där, och träffat representanten för skolöverstyrelsen och tagit upp aktuella frågor med henne. I den instruktion vi har står att referensgruppen skall sammanträda på ordförandens kallelse. Men det står också att om fem ledamöter begär ett sammanträde då skall gruppen sammanträda. Jag har tidigare sagt, och jag vill gärna säga det en gång till, att vi beklagar att Diabetesförbundet inte vill vara med i referensgruppen. Men det är ju en ställning som förbundet har tagit och som sannerligen inte statens handikappråd kan klandras för. Kontakten med organisationerna upprätthålls väl också på annat sätt än bara vid dessa sammanträden. Man träffas till överläggningar och man tar telefonkontakt med varandra. Om bara viljan finns tror jag det går alldeles utmärkt att lösa de problem som vi har gemensamt. Ty vad vi strävar efter är väl ändå att göra det bättre för de handikappade. Avsikten med tillskapandet av statens handikappråd och referensgruppen är ju inte att förhindra handikapporganisationerna från att ta kontakt med vederbörande myndigheter och med regeringen utan det är för att man skall få en samlad bild av handikapproblematiken som rådet har kommit till. Jag vill än en gång säga att det var också en önskan från handikapporganisationernas sida att den ombildning skulle ske som nu har skett.
Herr talman! Ja, det är riktigt. Jag vet väl vad det ligger för mening bakom handikapprådets tillkomst. Jag tror också det är i all välmening som regeringen har föreslagit det. Men jag anmärker på när man säger, att organisationerna är så många, att man inte kan tala med alla. Kan man inte tala med alla, så är det några som man inte talar med. Hade vi haft ett representantskap där vi alla hade rätt att vara med, då hade möjlighet funnits för även våra synpunkter. Man kan vara välvillig mot referensgruppen. Men än en gång, vi vill inte ha välvilja. Vi kan inte hjälpa att de handikappade är många, det är kanske fel men det är så — de bör alla få komma till tals i ett representantskap. Det hade man orkat med när man orkar med det andra.
Herr talman! Är skillnaden så stor mellan ett representantskap och denna referensgrupp? Jag har kanske inte sagt det men i referensgruppens sammanträde deltar ju ledamöterna i statens handikappråd, alltså även de som kommer från de statliga myndigheterna. Jag tror det är värdefullt att de är närvarande, ty de som kommer från handikapporganisationerna kan ju lätt ta kontakt med dem, diskutera de problem som man har och få klarat upp frågor som man kanske går och funderar på. Jag tror som sagt inte att skillnaden är så stor mellan ett representantskap och en referensgrupp. Det väsentliga är ju att alla organisationerna kan vara representerade — om de vill — i referensgruppen.
Herr talman! Om vi överförde den här organisationen på det politiska området, skulle vi se precis vilken skillnad det är mellan att ha rätt att framföra sina synpunkter eller ha chansen att eventuellt bli tillfrågad. Jag tycker man skall göra om organisationen.

Herr talman! I den motion som ligger till grund för det utskottsbetänkande vi nu har att behandla har vi från centern tagit upp frågan om den inre miljöpolitiken. Vi har i motionen påvisat hur bristande samstämmighet mellan de inre samhällsmiljöernas utformning och människornas psykiska förutsättningar och behov förorsakar skadlig stress och psykisk obalans. Det är inte obekant att detta innebär stora lidanden för enskilda människor och medför miljardförluster för samhället. Därför har vi i vår motion sagt att en målmedveten inre miljöpolitik är nödvändig för att dessa problem så långt som möjligt skall kunna bemästras. Det är en svår uppgift — det är vi medvetna om — och det har vi också givit uttryck för i vår motion. Enligt vår uppfattning har vi att söka orsakerna till dessa problem i olika samhällsföreteelser. Det är alltså en stor uppgift för samhället att försöka komma till rätta med dessa fel och brister. Därför hävdar vi i vår motion att den inre miljöpolitiken är en av samhällets stora huvuduppgifter inför framtiden. Vi har upplevt att miljöpolitiken under ett årtionde successivt fått allt större betydelse. Det har förts en intensiv debatt under den senaste tiden på detta område, och vi är också medveta om att en hel del åtgärder har vidtagits. Det har planerats mot luftoch vattenföroreningar, mot nedskräpning och skadlig giftanvändning. Vi vet också att det har tagits ett första steg mot en aktiv naturoch miljövård. Under de senaste åren har väl arbetsoch bomiljöfrågorna blivit uppmärksammade på ett helt annat sätt än tidigare och de har — det vet vi från den nu pågående riksdagen i viss mån stått i fokus för debatten. Men vi hävdar ändå att de miljöpolitiska åtgärder som hittills har vidtagits i huvudsak har avgränsats till de samhällsmiljöer som vi betecknar som yttre. Dessas utformning är av stor betydelse för människornas fysiska hälsa osv. Vi har emellertid i motionen sagt att vi i det fortsatta arbetet på miljöområdet ser det som väsentligt att miljöpolitiken i sin utformning utgår från en helhetssyn på människan. Därför måste den inre miljöpolitiken, som avser den psykiska tryggheten, få ett större utrymme än den hittills haft. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna skapa goda livsmiljöer. Vi är alla medvetna om att den psykiska otryggheten har blivit mer omfattande och svår att bemästra i vår tids avancerade och komplicerade samhälle. Vi vet också att en mycket stor del av sjukdomarna i vårt land föranleds av skadlig stress och är uttryck för psykisk otrygghet. Den inre miljöpolitikens uppgift är därför att verka för att samhällslivet och den tekniska utvecklingen formas så att även människans psykiska välfärd främjas. Vi vet att det här är en svår uppgift, och vi ser det på det sättet att här har vi förklaringen till att det hittills varit en ganska ringa aktivitet inom samhällets inre miljöpolitik. Men då de inre samhällsmiljöerna sålunda är av avgörande betydelse för människans psykiska trygghet, så måste den inre miljöpolitiken obestridligen vara en huvuduppgift i vårt samhällsarbete i fortsättningen. I vår motion har vi angivit några exempel och påvisat hur fysiska miljöer även påverkar människorna psykiskt. Det är exempelvis frågan om arbetsmiljöerna, det är frågan om boendemiljön och om trafikmiljöns utformning. Vi har exempel på att man vid planeringen av olika fysiska miljöer inte på ett tillfredsställande sätt har beaktat människornas psykiska förutsättningar och behov. Målet måste vara, anser vi, att boende-, arbetsoch trafikmiljön skapas så att de även blir psykiskt stimulerande miljöer. Hittills har det väl varit så i samhällsplaneringen att man uteslutande har litat till den ekonomiska och tekniska expertisen. Men det är väsentligt att även annan expertis kommer in i diskussionen om samhällsplaneringen. Vi har i den här motionen också tagit upp frågan om det sociala värdemönstret och anfört exempel på att livsmiljöerna kan bli onaturliga genom brister i det sociala värdemönstret. Liksom det från psykiska utgångspunkter kan vara fel på den psykiska miljön så kan värderingar och kravinställningar vara ogynnsamma och för många människor till och med omöjliga att uthärda.

Det här leder alltså fram till att vi i en partimotion vid vårriksdagen begärde en utredning. I syfte att bemästra samhällsproblem som föranleder skadlig stress och psykisk otrygghet ville vi ha en parlamentarisk utredning som utarbetade riktlinjer för en inre miljöpolitik. Motionen har först varit på remiss hos olika instanser. När utskottet sedan har behandlat frågan, så får jag säga att man i princip väl i mångt och mycket sett positivt på innehållet i motionen. Utskottet har emellertid kommit fram till att det på skilda områden finns en hel del utredningar som var för sig sysslar med en del av de frågeställningar som vi har tagit upp. Enligt utskottets mening är åtskilliga frågor så betydelsefulla att de utredningar som redan nu pågår på områdena i fråga bör få fortsätta sitt arbete utan att arbetet splittras av någon form av övergripande utredning.

Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande och vari vi anhåller om en utredning av det slag som motionen hemställer om.

Herr talman! Man får vara bra okänslig om man inte uppfattar breda strömmar av olust i vårt samhälle nu. I våra målsättningar och värderingar möter vi motsägelser som är svåra att leva lyckligt och harmoniskt med. Samtidigt som vi alla fruktar arbetslöshet och arbetar för att avskaffa den, upplever allt fler arbetet i sig självt som meningslöst och en del arbeten som känns meningsfulla är kanske inte lönsamma utan rationaliseras bort. Stillestånd är tillbakagång. Företag som vill leva vidare känner nödvändigheten av ”att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion”, för att citera den övergripande målformuleringen hos Statsföretag AB. Samtidigt inser allt fler att perioden av snabb ekonomisk tillväxt med naturnödvändighet måste vara en kort parentes i mänsklighetens historia, om vi inte skall plundra och förgifta världens begränsade naturtillgångar, främst jord, luft och vatten och därmed äventyra en allt snabbare växande mänsklighets framtid. ”Pengar eller livet, skall vi byta hård standard mot mjuk?” frågar Anders Östlind i Dagens Nyheter den 8 november. Höjd livskvalitet i stället för höjd levnadsstandard. Men hur? Värdet av fungerande mänskliga relationer har underskattats. ”Lokalsamfunnet” förfaller, säger Ottar Brox. Många människor har inte längre stöd i en mänskligt överblickbar grupp, där hon omfattas som hel människa och inte bara i egenskap av den ena eller andra sociala rollen. Gemenskapen försvåras. På den individualistiska frihetens och den materiella effektivitetens altare offrar vi samhörighet och trygghet. I stället för att ta hand om varandra därför att vi vill det, för kärleks och vänskaps skull, överlåter vi vård, fostran och stöd på samhället. Det minsta man kan säga är att det blir förfärligt dyrt. I en pilotundersökning 1965—1966, varvid 1 000 statsanställda i Stockholmsområdet hälsoundersöktes, konstaterar Ricardo Edström ”hälsodeffekter, starka nog för att föranleda medicinsk diagnos, hos 70 procent av männen och 91 procent av kvinnorna”. Bara hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna var fria från psykiatriska eller psykosomatiska diagnoser. Om detta resultat är tillämpbart på fler än statsanställda i Stockholmsområdet, och det finns anledning att anta så, då förstår var och en vad det skulle betyda för sjukvården om anspråksnivån på att bli hjälpt från sin ohälsa skulle stiga ytterligare. Vi måste bygga ett medmänskligare samhälle. Men hur? Är det inte det vi är sysselsatta med allihop? Vi lagstiftar och förordnar för att göra det bättre för människorna. Alla partier vill sätta människan i centrum. Åtskilliga utredningar arbetar för att få fram nya reformer. Men det verkar som om de bästa intentioner kan ha oförutsedda konsekvenser. Vi ändrar på sammanhang, vars manifesta funktioner vi tycker oss kunna vara utan, men där de latenta funktionerna kanske var levande och väsentliga och svåra att ersätta. Samhällen i snabb förändring behöver en kritisk instans, som förutsättningslöst granskar och följer upp konsekvenserna av förändringarna. Den utredning som föreslås i motionen 246 skulle kunna utarbeta riktlinjerna för en sådan kritisk instans. Beteendevetare med perspektiv på andra kulturers sätt att lösa samhällsfrågorna skulle engageras. Nya former för forskning borde prövas, där människorna engageras i lösningen av sina egna problem och utformningen av sitt eget livsmönster och inte bara blir objekt för undersökningar. Exempel på sådan forskning utgör den s.k. handlingsforskningen, ”action research”. Samhällsarbetare går in som medlemmar i problemmiljöer. Tillsammans med människorna där, i öppet samarbete, formuleras problemen och utarbetas lösningarna.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

Herr talman! Den erfarenhet som väl de flesta av oss har är att de borgerliga partierna har en stark övertro på parlamentarikers möjlighet att komma till rätta med de olika problem som föreligger. När jag lyssnade på fru Hambraeus, som höll ett välsvarvat men inte på något sätt konkretiserat tal, ställde jag mig osökt frågan: hur i all världens namn skulle man kunna lösa de problem som fru Hambraeus skisserade med en parlamentarisk utredning? Vad kan en parlamentarisk utredning åstadkomma för att förbättra de tillstånd som både fru Hambraeus och herr Gustavsson i Alvesta har talat om? Ingenting. Socialutskottet noterar i sitt betänkande att en utredning av det slag som krävs i motionen och därmed också i reservationen skulle spänna över ett så stort område av samhällslivet att det inte skulle vara ett rationellt sätt att behandla de frågor som här berörs. Utskottet säger också ifrån att de utredningar som pågår inom de många områden som motionen syftar på bör få fullfölja sin uppgift i lugn och ro utan att arbetet splittras av någon övergripande utredning. Av egen erfarenhet vet jag hur svårt det är att driva ett utredningsarbete när man är beroende av andra utredningar som sysslar med frågor inom eller i närheten av samma ämnesområde. De verk som motionen remitterades till har enhälligt avstyrkt kravet på utredning. Låt mig något citera ur yttrandena, eftersom de innehåller så många fakta. Socialstyrelsen skriver: ”Den grundläggande frågeställningen kan således anses vara uppmärksammad och omsatt i praktiskt handlande. Tillsättande av en parlamentarisk grupp för utredning av i motionen angivna frågor är enligt styrelsens uppfattning inte motiverat. I stället bör man förstärka de enheter som nu svarar för den praktiska tillämpningen av erhållna rön. I första hand bör tillämpningen ske på det regionala planet med dess omedelbara närhet till problematiken.” Skolöverstyrelsen anför att den med hänvisning till arbetet i fråga om att förbättra både den yttre och den inre skolmiljön som redovisas i det yttrande som skolöverstyrelsen har avgivit inte finner skäl föreligga för att inom skolans område tillsätta den i motionen föreslagna utredningen. Bostadsstyrelsen slutligen anför: En allsidig utredning av det slag som föreslås i motionen torde med hänsyn till uppgiftens stora spännvidd och svårighetsgrad komma att bli mycket tidskrävande. För att på de ämnesområden, som anknyter till de bostadspolitiska organens verksamhet, nå ett resultat som kan omsättas i praktiken utan alltför lång tidsutdräkt förordar bostadsstyrelsen att motionen överlämnas till boendeutredningen. De tre statliga organ som haft motionen på remiss är alltså enhälliga i sina uttalanden om att motionen inte bör föranleda tillsättandet av en parlamentarisk utredning. Låt mig sedan redovisa vad det är för utredningar som arbetar på det här fältet. Det pågår ett utvecklingsarbete i fråga om företagsdemokrati, det finns en utredning om arbetsmiljöfrågorna och om anställningstryggheten. Servicekommittén har boendemiljöfrågorna om hand. Trafikbullerutredningen sysslar också med boendefrågor och liknande, boendeutredningen likaså. Barnstugeutredningen har ett annat fält som också rör den miljö som motionärer och reservanter vill utreda. Barns utemiljö har behandlats av en utredning som gjordes färdig förra året, och det har nu lagts fram en proposition för riksdagen där man tar hänsyn till de resultat den utredningen kom fram till. En utredning sysslar med skolans inre arbete. Socialutredningen med sina vida direktiv berör en mängd av de områden som en parlamentarisk utredning skulle arbeta med. Socialstyrelsen sysslar med en utredning om den psykiska hälsan. Det finns säkerligen fler utredningar som är verksamma just på de arbetsområden där man nu vill ha en parlamentarisk utredning som skulle överbrygga alltihop. Jag ställer frågan: Vad skulle det bli av de här utredningarna, om man finge en parlamentarisk utredning, som herr Gustavsson i Alvesta har reserverat sig till förmån för? Resultatet blir naturligtvis att det blir varken hackat eller malet. Man når inga resultat med de utredningarna. De skulle läggas åt sidan och inte kunna fullfölja sitt arbete. Det sämsta man kan göra om man vill åstadkomma något resultat på det här fältet — som är viktigt, det vill jag understryka — är att bifalla den reservation som är byggd på centerpartiets motion i frågan. Låt mig också ta upp vad reservanterna anför. De säger att utredningsarbetet är splittrat och saknar övergripande miljöpolitisk målsättning — en målsättning som jag nu har visat skulle ge negativa resultat. Vidare sägs det att den inre miljön rör människan och att man måste ha en ”miljöpolitik som utformas som en helhet”. Allt det där är vackert sagt, men det är fraser och ingenting annat, och fraser skall man väl behandla så som det anstår dem. Man löser inte människornas problem genom att skriva direktiv till en utredning som skall se på helhetsfrågan. Vi kommer i alla fall aldrig ifrån att det är detaljerna, de som utvecklas i det särskilda utredningsarbete som pågår, som är avgörande för resultatet också av det utredningsarbete reservanterna vill ha. Det heter vidare i reservationen: ”Olika åtgärdsområden — planering av fysiska miljöer, åtgärder i fråga om det sociala värdemönstret, vägledning för individen som skapar möjlighet till val av den lämpligaste miljön, psykoterapi och annan rådgivning till ökad motståndskraft mot miljösvårigheter — måste tillsammans utgöra ett sammanhängande och samordnat åtgärdssystem.” Det är fortfarande vackra ord — men också där fraser. Vilka utredningar som än kommer till stånd kan man inte lösa de enskilda människornas inre miljöproblem — kanske i en del fall, men inte som allmän regel. Människorna tvingas exempelvis att bo där de har ett arbete. Det är mera sällsynt att de individuellt kan välja den miljö som skulle passa dem bäst. Den sociala värderingen kan inte heller ändras genom en parlamentarisk utredning. Den värderingen måste ändras på andra grunder. Industriarbetet, exempelvis, måste värderas högre än nu — genom bättre arbetsmiljö, bättre löner och tryggare anställningsförhållanden. Är det kanske rent av så, att centerpartiet genom en parlamentarisk utredning vill söka komma undan denna värderingsfråga, som kommer att bli kontroversiell? Med tanke på den högerglidning som centerpartiet nu genomgår håller jag inte alls för otroligt att kravet på utredning kring den inre miljön närmast är en kamouflerande handling för att avleda intresset från de reella motsättningar som finns emellan olika grupper i samhället. Det finns enligt min och utskottsmajoritetens mening, herr talman, ingen anledning att bifalla motionen och därmed reservationen. Jag yrkar från den utgångspunkten bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När jag lyssnat på utskottets ordförande herr Göran Karlsson, måste jag säga att det han för fram som motiv för avslag på denna motion stämmer mycket väl överens med det som hävdades från socialdemokraternas sida 1962, när centern väckte sin stora miljömotion. De tankar och de förslag som där fördes fram är de stora diskussionsfrågorna i dag. Jag är övertygad om att den här frågan om tio år är lika aktuell som 1962 års motion är i dag. Uttrycken högerglidning och konservatism tror jag passar bäst beträffande herr Göran Karlsson själv, eftersom det är så svårt att övertyga honom om vad som är riktigt. Herr Göran Karlsson säger att man inte skall ha någon övertro på utredningar; de kan inte lösa problemen. Jag vet att herr Göran Karlsson har varit med i många utredningar, men jag tror inte att han så helt vill underkänna utredningarnas arbete, som han själv varit med om, och de förslag han har lagt fram. Jag är väl medveten om att en utredning inte kan lösa människornas problem. Men vad vi strävar efter är ju att komma med förslag, att skapa förutsättningar och försöka undanröja orsakerna till många av de problem som människorna i dag har. Detta skulle splittra och det skulle vara fullständigt omöjligt att komma någonstans, om man skulle tro herr Göran Karlsson. Vi har ju här sagt att det utredningsarbete som nu pågår är splittrat och att man inte får den övergripande miljöpolitiska målsättning som vi är i behov av. Sedan refererade herr Göran Karlsson yttranden av tre remissorgan, och det var väl riktigt refererat. Men dessa remissorgan har sett från sina begränsade områden. De har yttrat sig endast om den verksamhet som de arbetar med, och de har inte tagit ställning till samordningen och den övergripande målsättning som vi anser vara så väsentlig. Nej, herr Göran Karlsson, här är det inte fråga om fraser, utan här är det fråga om att få fram förslag och riktlinjer som undanröjer de problem som verkligen finns. Skulle man ta herr Göran Karlsson på orden, så har vi strängt taget inga problem i samhället i dag.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att människorna tvingas att bo där de kan få arbete. Är inte bara det skäl nog för en övergripande utredning i dessa frågor? Herr Karlsson menade att vad jag sade inte hade någon konkret anknytning alls. Jag vill bara upprepa en sak, nämligen att jag anser att när vårt samhälle förändras så snabbt som sker, vore det mycket väsentligt om det fanns några som hade som arbetsuppgift att följa upp de oförutsedda konsekvenserna av förändringarna. Vi utreder och lagstiftar om en mängd reformer, men det finns ingen som direkt har som arbetsuppgift att följa upp de oförutsedda konsekvenserna. Jag tror att en sådan utredning som motionärerna har föreslagit skulle kunna arbeta med detta som en av tänkbara konkreta åtgärder för att komma till rätta med dessa problem — och föreslå riktlinjer för en sådan kritisk instans i samhället.
Herr talman! När herr Gustavsson i Alvesta tar fram centerpartiets motion från 1962 och säger att den skulle ligga till grund för all den miljödebatt vi har i dag, så vågar jag säga att det är en övertro både på centerpartiets insats när det gäller miljön och på den motionens verkningar. I själva verket är det ju andra som varit drivande när det gällt miljöutvecklingen och försök att åstadkomma förbättringar därvidlag. Centerpartiet har haft en viss förmåga att göra PR kring sina förslag, men partiets praktiska insatser har sannerligen inte varit så stora. Skall man ta dessa insatser som utgångspunkt för att man nu skulle ha en parlamentarisk utredning om den inre miljön, så tror jag inte det blir så stora resultat. Herr Gustavsson i Alvesta säger att jag inte har någon tro på de parlamentariska utredningarnas resultat. Jo, herr Gustavsson, det har jag, och jag har ju skildrat att boendeutredningen, barnstugeutredningen, servicekommittén och många flera är parlamentariskt tillsatta utredningar som behandlar just vår inre miljö. Det är på den vägen man skall åstadkomma resultat. Däremot tror jag inte — det vill jag mycket klart säga ifrån — att man med ytterligare en utredning, som skulle lägga sin ”döda hand” över de andra, skulle nå några resultat. Det är därför jag har motsatt mig det här förslaget. Sedan bara ett par ord till fru Hambraeus som säger att det vore riktigt att man fick en utredning som skulle följa upp vad som hänt. Men de utredningarna, fru Hambraeus, pågår ju. Det är de expertutredningar som arbetar på en mängd olika områden i samhället. Där följer man upp det. Men fru Hambraeus kan väl inte tänka sig att om man tillsätter några parlamentariker, så skulle de kunna följa det här problemet bättre och lösa det, så att det skulle kunna ge resultat. Beträffande bostäderna och det jag sade om att människorna ändå måste bo i närheten av de platser där de arbetar, så tillkommer det de organ som vi har att försöka skapa förutsättningar härför. Och det finns redan förutsättningar, fru Hambraeus, om man anlitar de organ som vi har på det kommunala fältet och på andra områden, för att åstadkomma bättre miljöer där. Det är inte fråga om att utreda — det är bara fråga om att omsätta det hela i konkret handling.
Herr talman! Jag vill bara än en gång erinra herr Karlsson i Huskvarna om centerns motion år 1962. De frågeställningar som togs upp i motionen 1962 är de frågeställningar som är högaktuella i dag när det gäller miljödebatten. Men den gången ville inte herr Karlsson vara med. Då talade man om att det var en julgransprydnad, om att man inte kunde lagstifta om lyckan osv. Men efter olika framställningar här har det biivit en debatt, och det har hänt mycket. Vi kan inte lägga fram en proposition — det är regeringen som skall göra det, herr Karlsson. Sedan är det bara att konstatera att här finns utredningar, men de omfattar inte på långt när alla de frågeställningar som vi tar upp i motionen. Och framför allt: Man får inte den samordning som vi efterlyser.
Herr talman! Socialutskottets värderade ordförande herr Karlsson i Huskvarna såg centerpartiets och folkpartiets reservation i det här ärendet som ett exempel på centerpartiets påstådda högerglidning på senare tid. Jag vill då i klarhetens intresse påpeka att utskottsmajoriteten denna gång utgörs av utskottets moderata och socialdemokratiska ledamöter. Jag överlåter åt kammarens ledamöter att bedöma vem som har glidit och huruvida glidningen har skett åt vänster eller åt höger.
Herr talman! Att herr Carlshamre står på utskottsmajoritetens linje behöver ju inte innebära att det här inte skulle kunna vara en glidning av centern. Lägg märke till, herr Carlshamre, att jag sade att centerpartiet gjort på detta sätt för att kamouflera sitt verkliga högerglidande.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 54 med anledning av vår motion, nr 23, om åtgärder för biologisk kontroll genom bl.a. förstärkt insektspatologisk forskning understryker utskottet hur angeläget det är att erforderliga medel ställs till förfogande för den fortsatta forskningen på detta område. Utskottet går visserligen inte så långt att det understöder vår begäran om ett förslag till organisation av denna forskning, men det är en sak som det kan finnas anledning att återkomma till. Vi noterar med tillfredsställelse att utskottet denna gång och i detta sammanhang yttrat sig nästan ordagrant på samma sätt som vi i våras gjorde i vår reservation när det gällde en punkt i motion 989 angående forskning om giftfri odling. Biologiska bekämpningsmedel finns det av en väldig massa olika slag från rovinsekter till frisläppande av steriliserade hanar och genetisk kontroll. Satsningen i Sverige på den här sortens forskning är enligt samstämmiga remissutlåtanden mycket blygsam och bör förstärkas. Förutsättningarna för biologisk bekämpning är ännu inte ens till närmelsevis nöjaktigt utredda, skriver t.ex. statens växtskyddsanstalt i sitt utlåtande. Det är bra att jordbruksutskottet nu tagit detta ad notam åtminstone så till vida att man markerat bristen och sagt att den måste avhjälpas. Herr talman! Jag vill ytterligare ett ögonblick kommentera en detalj i utskottets behandling i samma betänkande av en annan motion, nämligen nr 1037 av herr Nilsson i Tvärålund m.fl. Där begärs en samordning av forskningsinsatser för att åstadkomma giftfri odling. Vissa remissinstanser har ställt sig välvilliga till detta, bl.a. lantbrukshögskolan i Uppsala. Denna institution nämner särskilt i sitt utlåtande att även biodynamikerna bör få vara representerade i ett sådant samrådsorgan för att ge kännedom om insatserna även från detta håll, möjlighet att bedöma dem och möjlighet att på ett tidigt stadium överbrygga eventuella motsättningar mellan olika intressen inom arbetsområdet. Jag vill gärna understryka denna lantbrukshögskolans inställning, som visserligen är unik bland remissinstanserna men som har sitt särskilda värde genom att lantbrukshögskolan faktiskt har en del experiment med det biodynamiska odlingssättet bland sina arbetsuppgifter, och dess företrädare bör alltså veta vad de talar om. Utskottet nämner inte dessa synpunkter i sitt betänkande och anser inte att något särskilt samarbetsorgan är behövligt men uttalar sig i största allmänhet för att möjligheterna till en alternativ användning av biologiska hjälpmedel blir närmare klarlagda. För min personliga del tror jag att man därmed bör öppna dörren även för de biodynamiska experiment som visar sig bärkraftiga och inte avvisa dem på dogmatiska grunder. Med dessa motiveringar, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 54.
Herr talman! Jag behöver kanske inte yrka bifall till utskottets hemställan nu när fru Anér har gjort det. Men jag vill liksom hon understryka att utskottet har varit synnerligen positivt. Utskottet har särskilt understrukit behovet av ökad forskning. Kan vi därigenom komma fram till andra odlingsmetoder är det bara ett tacknämligt resultat. Jag hoppas därför att vad utskottet skrivit så småningom skall leda fram till ökad och intensifierad forskning.

Herr talman! Den här frågan har berörts av riksdagen under ett par år — inte lika allsidigt som denna gång, men vi har behandlat yrkanden om anslag till forskningen på det biologiska området. Varje gång har riksdagen varit mer eller mindre välvillig och sagt: Ja, vi tycker att det skall ges mer pengar till denna forskningsgren, eftersom så mycket händer ute i världen och hos oss själva på detta område. Men trots detta händer för lite på forskningssidan.

Det kommer så mycket nya preparat och det händer så mycket nytt i fråga om gödselmedel osv. att man måste koncentrera sig på detta. Nu har utskottet och utskottets värderade ordförande sagt, att man varit mycket positiv och att man hoppas att statsmakterna verkligen uppmärksammar detta område mer. Jag har inte samma förtroende för statsmakterna i det sammanhanget sedan jag följt dessa frågor i ett par år. Jag tror att det är nödvändigt att riksdagen, för att vi skall få ordning, ett kommande år anslår särskilda medel för denna forskningsgren så att vi kan tränga ned på den biologiska sidan. Det gäller inte enbart biocidfrågan, utan det gäller över huvud taget den biologiska odlingsformens möjligheter att frambringa livsmedel som är av hög kvalitet och som passar in i vår miljö på ett annat sätt än för närvarande. Jag skulle alltså gärna ha sett att det samråd som motionärerna föreslår hade kommit till stånd. Det förhåller sig nämligen inte på det viset som lantbrukshögskolan och en del andra institutioner säger, att man har ett grepp om detta. Man forskar i parceller men bedriver ganska lite praktisk forskning på den biologiska sidan. En rad jordbrukare och även trädgårdsodlare engagerar sig personligen i detta, och det skulle vara önskvärt att följa upp vad som verkligen händer. Men för detta finns inte tillräckligt mycket pengar. Enskilda institutioner och fonder har anslagit pengar till personer på lantbrukshögskolan för forskning på detta område; man har anslagit av privata medel en hel del pengar till vissa agronomer och professorer för sådan forskning. Men att statsmakterna är relativt njugga och oförstående inför vad som är på väg på detta miljöområde råder det inget tvivel om. Jag förväntar mig att man tar litet hårdare grepp om detta — jag tror att forskarna själva önskar det. I den diskussion, som förs om den biodynamiska odlingen eller den biocidfria odlingen, har svenska forskare uttalat att de vill arbeta mer med dessa frågor. Om man börjar starkt intressera sig för dessa frågor, får man gärna en klick på sig att man är biodynamiker, vilket tyvärr har blivit någonting av ett skällsord i biologiska sammanhang. Jag tror att man får lov att klargöra vad detta begrepp innebär. Själv talar jag inte om biodynamisk odling utan mera om biologiskt balanserad odling, som är en form av en nedtrappning av de starkt biocidhaltiga syntetiska gödselmedel som för närvarande används. Jag har, herr talman, inget yrkande ty då ställer man till en massa oreda utan att få något resultat. Jag hoppas att det till nästa år blir en verklig samordning av dessa frågor.
Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på debatten. Det är frestande att deltaga i denna diskussion, men jag har egentligen begärt ordet för att säga något med anledning av motionen 1002, som alltså gäller frågan om de ekologiska och klimatologiska konsekvenserna av de stora hyggesytor som det moderna skogsbruket, speciellt i Norrland, just nu arbetar med. Anledningen till att jag har kommit att intressera mig just för detta är att vi i Samfundet för hembygdsvård på vårt årsmöte i Sundsvall hade ett estradsamtal om dessa problem, då det spontant kom fram synpunkter från människor, som bor och lever vid dessa områden. Framför allt var det hyggenas estetiskt föga tilltalande utseende som var det avgörande för dessa människors önskemål om att den fortsatta stora kalhuggningen i sammanhängande område i görligaste mån skulle upphöra. Men självfallet kan det finnas anledning att forska även med tanke på de markförändringar som kan uppstå i samband med kalhuggning. Det finns därför skäl i att understryka de synpunkter som utskottet här har framfört. Jag hänvisar också till remissinstanserna, bl.a. Sveriges skogsägares riksförbund, som finner det angeläget att ökade forskningsresurser ställs till förfogande för att man skall kunna kartlägga dessa bebådade förändringar. Det är väl känt att människor i andra länder och under tidigare tidsepoker mycket framgångsrikt har lyckats förändra förutsättningarna för mänskligt och annat högtstående liv genom att förstöra skogar, vilket har haft till följd att betydande förut bevuxna områden har förvandlats till öknar. Nu vill jag inte tro att något sådant skall hända här i Sverige, men även väsentligt mindre förändringar kan ju vara föga önskvärda. Jag har därför, herr talman, velat begagna detta tillfälle att anföra att en betydande del av de hembygdsvårdare som är organiserade i Samfundet för hembygdsvård anser att dessa sammanhängande kalhyggen påverkar kulturlandskapet och stämningarna där och att de därför i görligaste mån skall begränsas. Det kan vara angeläget att även från rent ekonomiska och andra synpunkter få till stånd en forskning på detta område. Jag vill med det anförda, herr talman, understryka att vid en fördelning av de av riksdagen till förfogande ställda medlen för forskning i skogliga sammanhang största möjliga belopp kanaliseras till lösandet av detta problem.

Herr talman! Jag begärde ordet när herr Lothigius ville underkänna samrådsförfarandet på detta område. Jag vill då understryka att vi i utskottsbetänkandet refererar till naturvårdsverket och till statens råd för skogsoch jordbruksforskning, som säger att de olika institutioner och företag som nu arbetar med de här frågorna på det hela taget synes ha goda kommunikationer sinsemellan. Statens växtskyddsanstalt säger också att man bör vänta med ett samordningsorgan till dess att man får se resultatet av det utredningsarbete som kan framläggas av en av anstalten föreslagen arbetsgrupp för ändamålet. Det förekommer alltså redan en samordning mellan forskningsåtgärderna. Därtill kan nämnas att det även på det internationella planet, i varje fall inom de nordiska länderna, finns ett sådant samråd. Jag kan inte underlåta att nu, sedan herr Lothigius visat sitt intresse för den biodynamiska odlingen, säga några ord därom. Jag respekterar det intresset, men här som i så många andra fall finns det två sidor av problemet. Jag vet att herr Lothigius har förfäktat möjligheten att övergå till s.k. biodynamisk odling. Han visar då på vissa enstaka resultat där det har lyckats. Så länge det görs några enstaka försök är det självklart att de lyckas, eftersom grannarna till sådana odlare bekämpar ogräs, parasiter och skadedjur och på det viset skyddar även de enstaka biodynamiska odlingarna. I Sverige har vi biodynamisk ordling på endast 0,07 procent av den odlade arealen. Om man skulle övergå till sådan odling i större utsträckning skulle vi sannolikt få tillbaka en hel del av de växtsjukdomar som vi nu har lyckats hålla tillbaka. Det sägs att vi redan nu, genom att man har upphört med kvicksilverbetningen, har fått tillbaka strimsjukan på kornet. Om man fortsatte i större utsträckning, skulle jag tro att andra sjukdomar, både på korn och vete — kanhända också på andra växter — snart skulle infinna sig igen. Men, för allt i världen, om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att frambringa en s.k. ”giftfri odling” bör vi naturligtvis försöka det, men där krävs det en ökad och intensifierad forskning, så som vi har sagt. Jag tror emellertid att vägen till ett sådant mål som ”giftfri odling”, som det heter i motionen nr 1037, ännu är ganska lång, och forskningsfältet är stort. Om vi en dag kommer så långt, att det blir möjligt att ersätta de nuvarande bekämpningsmetoderna och de nuvarande odlingsmetoderna med andra, som är mindre farliga, finns det naturligtvis ingen anledning att hålla kvar det gamla. Det är också det som utskottet avser när vi skriver så starkt som vi gör om en ökad forskning. Sedan vill jag också säga — och det är den andra sidan av saken — att inte heller biodynamisk odling och biologiska bekämpningsmetoder är alldeles riskfria. Vi bör ha klart för oss att kemiska substanser som man använder för att bekämpa låt oss säga ogräs eller parasiter nedbryts så småningom — ofta snabbt, men ibland tar det längre tid. Men om man använder virus, bakterier eller svampar som ett bekämpningsmedel, vet man inte vart det kan bära i väg. Dels kan dessa bakterier etc. föröka sig på ett sätt som icke är önskvärt, dels kanske de genom mutationer kan ge upphov till nya sorter, som i dag är okända för vetenskapen. Här får vi alltså vara försiktiga så att vi inte ersätter en sak med en annan, som kan bli minst lika farlig.

Detta bör man ha klart för sig när man pläderar för dessa saker, hur önskvärda de än är. Om vi skulle vidta mera markanta inskränkningar i användningen av nuvarande bekämpningsmedel och konstgödselmedel, kan vi inte bortse ifrån att detta sannolikt skulle innebära en avsevärt minskad produktion just nu. Vi skulle förmodligen inte kunna upprätthålla vår försörjningsgrad vid den nivå vi tänkt oss, och vi skulle säkerligen också få en betydligt dyrare produktion än den vi nu har. Det har sagts att priset på livsmedlen skulle behöva höjas med minst 20 procent, om man i större utsträckning ginge över till en sådan odling. Det är sannolikt att den siffran är tagen i underkant.

Detta är vad forskningen skall klara av. Utskottet slutar med att hemställa att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört, och då tror jag att motionärerna och även herr Lothigius har all anledning att vara nöjda med utskottets skrivning.

Herr talman! Det är tillfredsställande att en f. d. jordbruksminister och en i jordbrukskretsar här i landet så framstående jordbrukare har en så positiv inställning till problemen. Jag noterar detta med tacksamhet. Den första frågan gällde samordningsorganet. Även om jag sitter i naturvårdsverkets naturvårdsråd litar jag i det sammanhanget kanske litet mer på lantbrukshögskolans möjligheter att bedöma riktigheten av att samordna denna forskning, där många olika organ och även många enskilda människor lägger ned energi, arbete och pengar av intresse för att få vara med och medverka. Därför tycker jag att lantbrukshögskolans förslag är det riktiga. Växtskyddsanstalten har sagt att man i princip är med på detta. Sedan vill jag inte uppta någon lång diskussion om biologisk odling.

Det är det som är hela metodiken. Ju mer biocider, ju mer gödselmedel av syntetisk art man använder, desto mer biocider måste man använda, och desto större risk finns det enligt vad forskarna säger för angrepp på våra växter. Det är hela tesen i det sätt man skall arbeta på. För att kunna forska på detta område måste man naturligtvis få odlingar på så stora områden att man är oberoende av den bekämpning med biocider som sker på intilliggande jordbruk. Då först kan man säga huruvida denna bekämpning i omgivningen har något inflytande eller inte. Det finns ute i Europa många bevis på att man under 20 — 25 år har drivit biologiskt jordbruk med ett mycket gott ekonomiskt resultat. Det är det vi vill få forskningspengar till och göra undersökningar om.

Herr talman! Det föreliggande jordbruksutskottets betänkande nr 54 är rubricerat: Jordbruksutskottets betänkande i anledning av motioner ang. biologisk kontroll, m.m. Jag vill inte påstå att rubriken är missvisande, men den är väl ändå inte helt rättvisande. Jag skulle nog i rubriken vilja ha fram motionernas yrkanden och argumentering för ökad forskning och samordning av forskningen för att man skall kunna veta mera om de olika förutsättningarna på det område som vi nu diskuterar. Som motionär, herr talman, är jag tillfredsställd med utskottets skrivning. Jag är också mycket glad över den inställning som såväl konsumenter som producenter har vad det gäller nödvändigheten att få fram riktiga kvalitetskriterier för våra livsmedel. Härför fordras mera forskning. Som motionär har jag under några år framhållit att forskningsresurserna på detta område är helt otillfredsställande. De har dessutom inte prioriterats som önskvärt vore. Nu får man hoppas att utskottets starka skrivning, som utskottets ordförande uttryckte det, kommer att medföra att Kungl. Maj:t redan till nästa år prioriterar medel just för detta ändamål så att den forskning vi redan har på detta område kan bli mera omfattande och inträngande än vad som hittills varit fallet. Herr Hansson i Skegrie varnade litet i marginalen för vad som skulle kunna inträffa om vi missbrukade biologiska medel inom jordbruket, trädgårdskötseln och livsmedelsproduktion över huvud taget. Det är alldeles klart att missbruk av naturens krafter alltid hämmar sig. Det anförande som utskottets ordförande här senast höll var väl också en mycket god argumentering för att här behövs större resurser för forskning. Jag tror att alla är medvetna om att någon kraftig omvälvning av odlingsmetoder av olika skäl inte är möjlig i vårt land. Vi vet för litet om möjligheterna att ersätta olika gifter och besprutningsmedel och vad som då händer. En upptrappning av giftanvändningen är helt oacceptabel med hänsyn till att vi måste uppmärksamma kvaliteten på våra livsmedel. En successiv nedtrappning däremot tror jag är möjlig parallellt med en ökad forskning och en ökad insikt om vad markerna och växterna tål med nuvarande odlingsteknik och lönsamhetsanspråk. Jag tror också att vi måste försöka få fram kriterier för vad som verkligen är kvalitet då det gäller livsmedel. Nu mäts enligt min uppfattning avkastningen alldeles för mycket i kvantitet. Tyvärr saknar vi fasta kriterier för vad som är en god kvalitet i djupaste mening. Vi som har intresserat oss för detta, i synnerhet personer som har varit eller är vegetarianer, har smakat på vad kvalitet betyder och vet vad naturenlig odling betyder för smaken och kvaliteten på livsmedel, och inte minst för hållbarheten. Det finns forskning ute i världen på detta område, men tyvärr har, enligt min uppfattning i varje fall, forskningen på detta fält i det närmaste helt förbisetts av motsvarande institutioner i vårt land. Jag går ut ifrån att den skrivning som utskottet gör här är stark som herr Hansson sade och uppfattas som sådan i kanslihuset och att omedelbara åtgärder i form av ökade medel och resurser i övrigt kommer att ges denna forskning. Jag hoppas också att forskningen kommer att pröva metoder som ännu inte är prövade i vårt land och att svensk forskning kommer att få kontakter på vetenskaplig nivå med andra delar av världen där olika former av forskning pågår på detta område och där man — som herr Lothigius nu senast berörde — genom mångårig praktisk odling har visat att det går att med dessa metoder odla ekonomiskt. Men det hela beror naturligtvis i mycket hög grad på konsumentens värdering av begreppet kvalitet. Det är inte säkert att man kan få fram så stora kvantiteter, även om också det har visat sig möjligt och detta inte minst under år med i övrigt besvärliga växtodlingsförhållanden. Summa summarum, herr talman, vill jag säga att jag är tillfredsställd med den skrivning som utskottet nu kommit med. Jag hoppas att kanslihuset nu uppmärksammar dessa frågor och värderar dem på samma sätt som jag förstår att utskottet och vi motionärer har gjort. Då förutsätter jag, trots att utskottet inte tryckt så starkt på samordning av forskningen, att även den saken tillgodoses. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Om man riktar kritik mot livsmedlen — som ju den siste ärade talaren ville göra då han påpekade att det var bättre smak etc. på produkter från de s.k. ”giftfria odlingarna” — så vill jag ha sagt att produkterna då de lämnar jordbrukare och trädgårdsodlare sannolikt är betydligt ofarligare än längre fram i distributionen då man genom förädling etc. ofta har blandat in en del främmande ingredienser som för konsumenten kan vara farligare än de många gånger mycket obetydliga mängder av eventuella giftrester som kan ha tillförts växterna från marken. Men genom den nya livsmedelslagen får vi väl också större möjligheter att kontrollera de inblandningar som sker efter det att produkterna har lämnat odlarna.

Herr talman! Efter att ha hört herr Lothigius, om jag fattade rätt, nästan påstå att man använder farliga preparat utan att riktigt känna till dem så vill jag erinra om att det var en väldig debatt här då det gällde DDT m.m. i skogsbruket. Giftnämndens beslut föregicks av en konferens med deltagande av ett hundratal företrädare för myndigheter, institutioner och organisationer. Framstående utländska experter på de toxikologiska, ekologiska och administrativa områdena deltog i denna konferens. Så visst tar man väl hänsyn till forskningen och experterna på detta område. Jag tror inte man vidtar så här viktiga åtgärder utan att i någon mån känna till verkningarna av giftpreparaten. Vi vet också att det utfärdades ett förbud mot dem. Sedan kan man få dispens för vissa preparat då det gäller skogsplantering. Jag har velat nämna detta med anledning av den stora diskussion som har förts i denna fråga. Jag hade vidare inte tänkt begära ordet för att beröra kalhyggena, men när herr Svanström yttrade sig tänkte jag att det kanske är viktigt att jag säger några ord om detta med hänsyn till att jag dagligen står i sådant arbete och ibland måste genomföra stora kalhyggen. Som påpekats i utskottsbetänkandet är hyggesupptagning faktiskt ingen nyhet. Sådan har tillämpats under många årtionden. Men den kritik som framförts häremot i tidningar och på annat sätt har många gånger varit ovederhäftig. Jag tror att vi kan hålla med om detta. Personer som inte känner till förhållandena har skrivit artiklar som många gånger för en skogsman verkat hårresande. Därmed har jag dock inte under alla omständigheter försvarat upptagandet av stora hyggen. Vi vet vidare att mekaniseringen naturligtvis har bidragit till att hyggenas storlek har ökat väsentligt. För er som kanske inte känner till det vill jag påpeka, att vi också har många vackra hyggen. Jag tänker på de vackra fröställningar som man kan få se på kalhyggen i Norrland. Om dem sägs det aldrig något. Det finns hyggen som kan medverka till att försköna landskapsbilden genom förbättrad utsikt m.m. Detta är dock inget försvar för hyggesuppläggningen över lag. Kungl. Maj.t har uppmärksammat denna fråga, och vidare har som bekant statens naturvårdsverk tillsatt en arbetsgrupp, i vilken deltar representanter för domänverket, skogsstyrelsen, skogshögskolan och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund. Denna arbetsgrupp studerar följderna från naturvårdssynpunkt av utvecklingen av skogsbrukets avverkningsmetoder, framför allt hyggesuppläggningen. Det faktamaterial som gruppen får fram kommer att offentliggöras. Vidare har anslaget i statsbudgeten för den skogliga forskningen ökat med 415 000 kronor. Detta är kanske otillräckligt, och det borde utgå större medel till denna forskning. Några faktauppgifter tycker jag att man har rätt att nämna. Skogsstyrelsen har i denna fråga sagt följande: ”Vid en jämförelse med aktuellt läge räknar man således med en fortgående ändring i relationerna mellan skogsodling och självföryngring till den senares nackdel. Man torde kunna räkna med att en ökad föryngringsareal kommer att innebära större sammanhängande områden med kalmark eller plantskog. Stora sådana områden finns redan i norra Sverige — främst beroende på” — och det är viktigt — ”att dessa områden tidigare varit bevuxna med övermogna naturskogsbestånd.” Det är bl.a. därför som dessa hyggen har tillkommit. De stora skogsområden det gäller har varit improduktiva. Skogsstyrelsen fortsätter på följande sätt: ”Aktuell åldersklassfördelning jämte stora olikheter i skogsmarkernas produktionsförmåga i södra Sverige medför att upptagande av tillnärmelsevis så stora hyggen som i Norrland endast kan vara berättigat i undantagsfall. Den i regel höga bestockningen och goda avsättningsläget hos slutavverkningsskogarna i södra Sverige medför även att ett tillgodoseende av lönsamhetssynpunkterna inte alls kräver samma hyggesstorlek Jag vill trösta sörlänningarna med detta uttalande från skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen anför vidare: ”Några sifferuppgifter på de enskilda föryngringsytornas storlek kan ej redovisas. I Norrland torde man nu ha passerat maximum och den nya tekniken möjliggör troligen en minskning av det enskilda hyggets storlek.” Insektshärjningar m.m. påverkar naturligtvis dessa stora hyggen. Något som också är intressant är att man vid studier som genomförts vid skogshögskolan sökt beräkna vilka inoptimalförluster skogsbruket kan åsamkas vid hänsynstagande till naturvårdsintresset. Låt oss utgå från två områden om ca 1400 respektive 800 hektar! Det beräknade nuvärdet av inoptimalförlusterna på avkastningen i ett skogsbruk där naturvårdshänsyn har tagits i förhållande till avkastningen av ett rationellt skogsbruk är i genomsnitt 500 kronor respektive 800 kronor per hektar. Man måste således väga de här uppgifterna och ta hänsyn till de verkliga förhållandena. Det är också tacknämligt, tycker jag, att naturvårdsverket nu har tillsatt en grupp som kommer att ta upp den här diskussionen på ett sakligt sätt. Till sist säger skogsstyrelsen: ”Ett hänsynstagande till landskapsbilden i allmänhet som i dag krävs är att stora hyggen ej tas upp i känsliga områden.” Jag har själv stått inför den uppgiften, när jag har stämplat intill en köping och tvingats att gå emot min chef, som var jägmästare, och säga att jag inte gick med på den avsedda hyggesuppläggningen, utan att vi måste fara varsamt fram. Jag fick faktiskt som jag ville, så den möjligheten finns. Med detta har jag inte hävdat att vi inte skall ha stora hyggen utan velat understryka att det måste göras avvägningar. Vissa bolag och skogsägarföreningar har också kommit överens om att begränsa hyggena. Önskemålet att det skall tas miljöhänsyn i samband med skogsbruk är alltså ingen nyhet, och jag hoppas att de träffade överenskommelserna skall ge resultat.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
Herr talman! Herr Wikner sade att många som skriver om dessa problem inte förstår frågorna. Nu har vi fått höra ett gott anförande från en man som sysslar med skogsvård och som enligt vad jag förstått har gjort det länge. Jag har i stort sett kunnat finna att det han sagt naturligtvis äger sin riktighet, och jag konstaterar att herr Wikner säger sig inte vilja försvara de stora hyggena. Det han sade allra sist visar ju också att han personligen har medverkat till att behålla befintliga miljövärden. Detta tycker jag är värdefullt att notera, och jag skall inte förneka att vissa föryngringar även kan ge positiva drag åt landskapet. Särskilt vill jag understryka att fröställningar ofta ger en ganska trivsam landskapsbild. Men jag har ändå velat säga att de organ som sysslar med dessa frågor är uppmärksamma på de problem som jag anfört. Domänverket säger t.ex. att man inte vill avstyrka att en utredning av den art motionärerna föreslagit kommer till stånd och anför vidare: ”Denna utredning bör ges en inventerande och kartläggande inriktning. Den bör därigenom kunna utgöra ett värdefullt underlag för bedömning av fortsatta forskningsinsatser.” Skogsstyrelsen säger att forskningen har sin uppmärksamhet riktad på följderna av de verkligt stora hyggesytorna. Som herr Wikner själv anförde har statens naturvårdsverk tillsatt en arbetsgrupp med representanter för skogsbruket och forskningen. Däri ingår företrädare för domänverket, skogsstyrelsen, skogshögskolan och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund. Jag tror emellertid att det är angeläget att vi här och i andra sammanhang uppmärksammar dessa frågor. Den samlade landskapsbilden är ju en sak som inte bara berör oss skogsägare eller domänverket som skogsägare, utan den berör också den stora allmänheten, alla de människor som färdas genom landskapet eller utnyttjar det för sin rekreation.

Herr talman! När jag nämnde att vissa som uttalar sig i tidningar kanske inte har förstått frågorna, så begrep väl herr Svanström vem jag åsyftade. Det kan ju inte vara någon av dem som känner till förhållandena. Sedan kan jag inom parentes säga att jag påtalade när Länsplan 70 för Jämtlands län behandlades att man när det gäller kalavverkningar skall ta hänsyn till turistområden, samhällen m.m.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 26 behandlas folkpartimotionen 158 med herr Helén som första namn rörande bl.a. utlännings förvärv av svenskt medborgarskap. Motionen utmynnar i att den tid som utlänningar måste vänta på att få bli svenska medborgare bör avkortas från nuvarande sju år till fyra år vad gäller utomnordiska medborgare och från tre år till två år när det gäller invandrare från de övriga nordiska länderna. En av motiveringarna för yrkandet i motionen är att invandrarna snabbare skall få möjlighet att utöva sina politiska rättigheter. Inrikesutskottet har i sitt betänkande uttalat att många skäl talar för en sänkning av tidskravet vid naturalisation, men med hänsyn till att frågan övervägs i pågående utredning och då ändringar i berörda regler bör föregås av överläggningar med övriga nordiska stater är utskottet för närvarande icke berett att ta ställning till vilken tidsgräns som är lämpligast. Utskottet utgår från att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på frågan. Denna utskottets skrivning kan synas vara så positiv att skäl för reservation icke föreligger. Emellertid har folkpartirepresentanterna i utskottet starkare velat markera angelägenheten av att denna för invandrarna så viktiga fråga löses så snabbt som möjligt och föreslår att Kungl. Maj:t omedelbart aktualiserar frågan hos de övriga nordiska ländernas regeringar med sikte på en sänkning av tidsgränsen. Vi hemställer också att detta yrkande ges Kungl. Maj:t till känna. Den skrivningen hade stämt väl överens med den skrivning som Vid inrikesutskottets resa i somras i sydöstra Sverige besöktes även Olofström, och utskottet hade då tillfälle att konfronteras med invandrare. Den första fråga som en av invandrarna ställde var just varför det behövde dröja så länge innan svenskt medborgarskap kunde erhållas. De invandrare som tänker stanna i landet behöver knappast längre tid på sig för att komma till klarhet om de vill stanna eller ej än de föreslagna fyra åren, respektive för nordiska medborgare två år. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Vi utgår således ifrån att de medel som invandrarverket begärt i sina petita ställs till verkets förfogande så att utredningen kommer till stånd, och vi har därför avstått ifrån att reservera oss.

Herr talman! Vi har ju redan här i kammaren — och det har också herr Carlström påpekat — haft en debatt som snuddar vid dessa problem, men samtidigt tror jag att det är ganska viktigt, att man håller isär dessa två frågor om rösträtt vid kommunalval och om medborgarskap i detta land. Kanske hade det trots allt varit lämpligt om vi samtidigt hade diskuterat dessa frågor, men uppläggningen av dagens arbete har inte möjliggjort det. Jag tror emellertid att det är riktigt, som herr Björk i Göteborg påpekade i debatten om konstitutionsutskottets betänkande nr 47, att många invandrare, särskilt de nordiska, bara är här för att arbeta en tid. Speciellt de finländare som arbetar här vill i många fall inte räknas som invandrare. Det är alltså två skilda frågor, om man skall få rösträtt eller om man skall få medborgarskap. Tre förhållanden har gjort att vi i utskottet inte direkt har velat ta ställning till frågan om att utlänning som vistats i landet sedan fyra år — eller vad gäller nordisk invandrare två år — skall kunna få svenskt medborgarskap. För det första bör en sådan här fråga bli föremål för en grundlig remissbehandling. För det andra har vi i fråga om medborgarskapsreglerna haft ett nordiskt samarbete sedan slutet på 1800-talet. Att vi i Sverige plötsligt ensidigt skulle ändra dessa regler, med det intima nordiska samarbete vi har inom socialpolitiken genom konventioner och dylikt, anser vi inte lämpligt. För det tredje utreds frågan av grundlagberedningen — det framgick ju av konstitutionsutskottets betänkande nr 47. I motionen och reservationen krävs att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t som sin mening ger till känna att reglerna för naturalisation bör ändras så att svenskt medborgarskap kan erhållas efter fyra respektive två år. Som utskottet påpekar kan det anföras många skäl för uppfattningen att en sänkning av tiden är lämplig. Vi anser dock att innan man tar slutgiltig ställning skall överläggningar äga rum med övriga nordiska länder om vilken tidsgräns som de kan betrakta som acceptabel. Vi finner det inte lämpligt att Sverige binder sig för en ståndpunkt redan nu, även om det kan tyckas som om konstitutionsutskottets betänkande, där man talar om önskvärdheten av åtgärder för en väsentlig förkortning är ett sådant ställningstagande. Frågorna om medborgarskap skall dock behandlas av inrikesutskottet. Jag yrkar därför bifall till inrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill erinra om att riksdagen i dag har beslutat i det ärende som jag förut berörde. Riksdagen har på konstitutionsutskottets förslag nämligen gått ifrån tanken att ändra på den kommunala rösträtten för invandrare och i stället sagt att man väsentligt vill avkorta tiden för erhållande av svenskt medborgarskap. Det tycker jag är synnerligen angeläget att framhålla. Herr Fagerlund vill att vi skall ta kontakt med de andra nordiska länderna innan frågan avgörs. Det har vi reservanter också sagt i vår skrivning. Därvidlag sammanfaller alltså synpunkterna.

Herr talman! Jag sade att vi bör hålla kontakt med de nordiska länderna men att vi inte skall ha en förutfattad mening om hur långt vi skall sänka kravet på vistelsetiden. I konstitutionsutskottets betänkande nr 47 sägs att åtgärder övervägs för en väsentlig förkortning av vistelsetiden. Men som jag förut framhöll ligger frågor om medborgarskap inom inrikesutskottets handläggningsområde.
Herr talman! Med anledning av vad herr Fagerlund sade här från talarstolen, både i sitt första anförande och alldeles nyss, hoppas jag att den här viktiga frågan inte på något sätt kommer i kläm mellan verksamhetsområdena för de två olika utskotten, konstitutionsutskottet och inrikesutskottet. Jag beklagade ju för någon timme sedan, i samband med behandlingen av konstitutionsutskottets betänkande nr 47, att vi inte kunde få en sammanfattande debatt om de här sakerna, och jag blir kanske ännu mer fundersam när man nu börjar dra upp olika riktlinjer i fråga om de båda betänkandena. Det är väl ingenting att invända mot de tre punkter som herr Fagerlund nämnde i sammanhanget: remissbehandling, nordiskt samarbete och att frågan är under utredning. Men det hindrar ju inte att riksdagen ger till känna en viljeyttring och säger åt vilket håll man önskar att det hela skall gå, för den händelse man nu har en sådan uppfattning. Det var emellertid inte med tanke på detta, herr talman, jag begärde ordet, utan anledningen var närmast det särskilda yttrande som har fogats till inrikesutskottets betänkande. Där talar man om den andra punkten i motionen, som rör invandrardiskriminerande lagstiftning. Jag förutsätter, liksom herr Carlström gjorde, att inrikesutskottets skrivning innebär att utskottet påpekar för vederbörande statsråd — närmast finansminister Sträng — att här behövs pengar till den utredning som invandrarverket har tänkt sig. Jag tycker nog att det är litet för svagt skrivet av utskottet, när det bara nämner att ett centralt ämbetsverk har begärt pengar hos vederbörande departementschef för att verkställa ett arbete som verket finner angeläget. Utskottet lämnar alltså utan vidare frågan därhän med påpekande att en sådan begäran är gjord. En sak är ju att begära pengar, en annan sak är att få dem. Rödkritan begagnas ju, som herr Fagerlund väl vet, ganska hårdhänt av finansministern när petita kommer fram från olika centrala ämbetsverk. Men förutsätter inrikesutskottet verkligen att de här pengarna skall ställas till invandrarverkets förfogande, så skall ingen vara mer tacksam än jag.

Herr talman! Jag nämnde inte någonting om det särskilda yttrandet, eftersom de folkpartister som tillhör utskottet tydligen varit överens om att de initiativ som har tagits av invandrarverket plus det faktum att invandrarutredningen sysslar med de här frågorna är skäl nog för att ställa sig avvaktande. Jag håller fullständigt med herr Hamrin när han talar om det viktiga i de här spörsmålen, men även de behandlas i mycket stor utsträckning av invandrarutredningen. Vad man mest behöver göra är kanske därför att bevaka att kommande lagstiftning och lagändring inte medför någon diskriminering av invandrare till vårt land. I den fråga som reservationen rör säger vi också att det finns många skäl som talar för en sänkning av tidskravet vid naturalisation. Om det skall ske någon ändring i de förhållanden som nu råder, så kan jag för min del inte tänka mig en ökning av väntetiden, herr Hamrin. Ingen annan ändring kan komma i fråga än en sänkning av tidskravet när det gäller att få svenskt medborgarskap.

Herr talman! Jag deltog i konstitutionsutskottets arbete beträffande den motion som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 47. Därvid uppmärksammade konstitutionsutskottet också den motion som inrikesutskottet har behandlat i sitt betänkande nr 26. Riksdagen antog ju på förmiddagen konstitutionsutskottets betänkande nr 47. Där står det att grundlagberedningen ”avser enligt vad utskottet inhämtat” — och i utskottet sitter flera ledamöter av grundlagberedningen — ”att i stället rekommendera att väntetiden för erhållande av svenskt medborgarskap förkortas. Utskottet” — dvs. riksdagen eftersom detta betänkande har antagits — ”biträder denna ståndpunkt och understryker önskvärdheten av att åtgärder övervägs för en väsentlig förkortning av den erforderliga väntetiden för invandrare, som genom naturalisation Önskar bli svensk medborgare.” Det betyder väl i praktiken att riksdagen redan har tagit ställning till en av de delfrågor som inrikesutskottet behandlar. Såvitt jag kan se finns det bara reservationen av herrar Eriksson i Arvika och Carlström kvar att rösta på, eftersom riksdagen sålunda tidigare har tagit ställning mot inrikesutskottets majoritet.
Herr talman! Jag hoppas att kammaren lade märke till vad herr Norrby sade om konstitutionsutskottets betänkande. Det står icke där att en ändring skall ske utan endast att ”åtgärder övervägs”.

Herr talman! Inrikesutskottets betänkande nr 27 utmynnar i ett avslagsyrkande som i själva verket är ett bifall till motionen 45. Vi motionärer har hävdat att frågan om kostnadsfördelningen för de anpassningsåtgärder som blir nödvändiga i samband med rekrytering av utländsk arbetskraft måste prövas, och vi hade i första hand begärt undersökning av möjligheterna att på företagen överföra en väsentlig del av dessa kostnader. Den tanken har fått starkt stöd i remissyttrandena. AMS, invandrarverket, LO och TCO har alla i det väsentliga anslutit sig till motionens tankegångar. Det har också utskottet gjort, men i första hand räknar man med att invandrarutredningen skall pröva problemet. Mot det har vi givetvis ingenting att invända. Den här motionen är uppenbarligen inte invandrarfientlig utan avser tvärtom att trygga jämlika villkor i arbetslivet och på andra områden för svenskar och invandrare. När TCO i sitt yttrande över motionen säger att vi betraktar invandringens konsekvenser som huvudsakligen negativa, så är det ett missförstånd. Vi har sagt att invandringens samhällsekonomiska värde är en komplicerad och svårbedömd fråga, och där finns både positiva och negativa aspekter. Vi har emellertid förutsatt att det svenska samhället skall upprätthålla en hög ambitionsnivå när det gäller invandrarnas anpassning. Om man tillåter en fri invandring måste man emellertid räkna med en sänkt ambitionsnivå, eftersom stat och kommun inte rimligen kan förväntas ta på sig de ständigt svällande kostnader som en sådan politik skulle medföra. Nu har Arbetsgivareföreningen i sitt yttrande några lugnande ord om att det här inte behöver bli något stort problem, eftersom vi har en kontroll för invandring i form av arbetstillstånd. Men det stora flertalet av Arbetsgivareföreningens delägare ivrar samtidigt för fullt medlemskap i EEC, vilket bl.a. skulle innebära att denna invandringskontroll inte kunde upprätthållas i nuvarande former. Det går alltså inte att komma vid sidan av problemet. Arbetsgivarna bör tvingas överväga de reella kostnaderna för rekrytering och påföljande anpassning av utländsk arbetskraft i relation till kostnaderna för rekrytering av exempelvis kvinnor och äldre arbetare. Herr talman! Hur allvarlig denna problematik är kan illustreras med erfarenheter från andra länder. Det finns flera länder i Europa som har tillåtit en betydande invandring men underlåtit att genomföra en lika ambitiös anpassningspolitik som vi siktar till här i landet. Resultatet av en sådan underlåtenhet blir gettobildningar bland invandrarna, diskriminering, psykologiska spänningar och ofta främlingshat — eller åtminstone främlingsförakt. Schweiz har just i dessa dagar givit exempel på konsekvenserna av en ohämmad invandringspolitik. De schweiziska företagarna hade under många år en ganska häpnadsväckande frihet på detta område, och man underlät i hög grad att göra de insatser som var nödvändiga för att anpassa den väldiga strömmen av utländska arbetare till den schweiziska industrin. Resultatet av detta har i dag blivit en framväxt av främlingsfientliga, reaktionära stämningar som har tagit sig direkt politiska uttryck i de senaste valen. Det som vi här sysslar med är naturligtvis i hög grad ett nytt problem för Sverige med dess mycket ringa tidigare erfarenhet av invandring och med dess väsentligen homogena befolkning. Detta har kanske också bidragit till att man till en början underskattat problemets svårighetsgrad. Det har funnits en optimistisk förväntan att man med korta språkkurser skulle lösa alla problem, fastän man såvitt jag kan förstå har haft otillräckliga resurser för en sådan språkundervisning som verkligen krävs. Först på senaste tiden har man upptäckt att det finns även andra problem i samband med invandrarfamiljernas anpassning. Nu börjar man väl vakna, och det kommer troligen att aktualiseras ytterligare frågor. Vi tangerar i motionen möjligheten att det på sikt kanske behövs ett visst nytänkande i fråga om bostadsförsörjningen för invandrare och var ansvaret för denna bostadsförsörjning skall ligga. De frågorna är väl ännu inte mogna för mera allvarliga överväganden. Herr talman! Det har hänt en hel del på det här området sedan motionen väcktes i januari. Det har tagits välkommna initiativ, och det har blivit en skärpning av debatten. Utvecklingen tycks över huvud taget gå i rätt riktning, och man kan väl förutsätta att riksdagen i fortsättningen också håller dessa viktiga frågor under observation.